Herr talman! Jag skulle helt kunna instämma i de synpunkter som herr Ericsson i Åtvidaberg gav uttryck åt, och det gäller inte minst hans glädje över den enighet som trots allt präglar debatten om idrotten och dess roll. Jag vill understryka att det är utomordentligt glädjande att idrottsutredningens intentioner, som i hög grad präglar propositionen och som också går igen i utskottsutlåtandet, har fått ett sådant stöd från alla håll.

Det finns enligt min mening anledning betrakta detta som ett resultat av de förnämliga insatser idrottsrörelsen gjort.

Vi har också anledning tänka på att vi står inför en utveckling, som kommer att öka betydelsen av en stark idrottsrörelse vilken satsar både på elitidrott och på motionsoch breddidrott. Enligt min mening finns det inte — eller behöver i varje fall inte finnas — någon motsättning mellan toppidrott och breddeller motionsidrott, vad man nu vill använda för beteckningar. Vi kommer aldrig ifrån att toppidrotten har stor betydelse när det gäller att väcka intresse för och att stimulera idrottslig aktivitet på bred bas, lika litet som vi kommer ifrån sambandet mellan breddoch toppidrott. Det är bredden som ger de större möjligheterna att få fram en elitidrott. Samhällsutvecklingen kommer, vilket herr Ericsson i Åtvidaberg något snuddade vid, att öka betydelsen av idrott. Jag säger det därför att jag har en känsla av att det ännu inte har riktigt slagit igenom i allmänna medvetandet vilken utomordentligt stor roll idrottsrörelsen spelar när det gäller förebyggande åtgärder för folkhälsan. Vi går av allt att döma mot kortare arbetstider på arbetsmarknaden, och säkert föreligger det risker för att stressen kommer att bli hårdare än nu.

Det måste vara lika viktigt som att förebygga att människor skadas på annat sätt. Detta gör det än mer till en viktig samhällsangelägenhet att vidga möjligheterna för idrottsverksamhet.

Jag tillhör alls inte dem som ifrågasätter klokheten i att vi har skaffat oss goda sjukhus och institutioner för att lindra och bota sjukdomar. Men man måste ändå fråga om vi har gjort och gör en riktig avvägning av våra åtgärder i sjukdomsbotande syfte och våra satsningar på förebyggande åtgärder, som ändå borde tillmätas större vikt. Det behöver inte på något sätt vara en motsatsställning mellan förebyggande och botande åtgärder, men det kan förekomma en snedvridning vid samhällets bedömning av vad vi skall investera på dessa områden. Låt mig ta ett enda exempel för att illustrera vad jag menar. Det förekommer en mycket allvarlig ökning av hjärtoch kärlsjukdomarna, vilka hotar att bli de verkligt stora folksjukdomarna i vårt samhälle. Vi är och skall självfallet vara beredda att bygga vårdanstalter, där kostnaden per vårdplats och dag kanske uppgår till 300 kronor. Vi politiker handlar emellertid inte alla gånger lika framsynt i avgöranden om de förebyggande åtgärderna. Jag bortser därvid ingalunda från att det knap past kan vara riktigt att i pengar värdera människors lidanden och människors liv.

Vi har i utskottets utlåtande pekat på de möjligheter som föreligger och som i viss mån redan har utnyttjats att genom radio och television göra propaganda för ökad motionsverksamhet.

Frågan om administrationen av idrottsanslagen har varit föremål för åtskillig debatt dels i samband med framläggandet av idrottsutredningens betänkande och vid remissbehandling av detta, dels i en rad motioner i anslutning till propositionen. Även i detta avseende har utskottet samlat sig kring en enhällig skrivning, vilket jag anser vara värdefullt.

Detta system att Kungl. Maj:t nu får två ombud, som vart för sig skall kunna bedöma sådana här anslagsfrågor och vart för sig till Kungl. Maj:t skall kunna anmäla eventuella synpunkter och avvikande meningar, är — tycker vi — ändå ett allvarligt försök att lösa detta problem på ett tillfredsställande sätt.

Därmed kan de ges en utförlig information om de synpunkter som de utanför Riksidrottsförbundet stående organisationerna har när det gäller sin verksamhet och sina anslagsframställningar. Jag tycker vi har anledning att poängtera detta och att uttala både vår förhoppning och vår förvissning om att detta problem skall ha fått en tillfredsställande lösning. Självfallet kommer — det förutsätter vi — Kungl. Maj:t att följa frågan med uppmärksamhet. Det kommer vi säkerligen också att göra här i riksdagen, och jag tycker att vi på denna punkt borde kunna godta utskottets förslag, vilket erbjuder fördelar från många synpunkter. Till sist, herr talman, några ord om en eventuell femårsplan för utvecklingen av anslagen till idrotten — en fråga som har aktualiserats i motioner. I och för sig vill jag inte förstora de meningsskiljaktigheter som råder mellan å ena sidan Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten och å andra sidan reservanterna. Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten har ju betraktat detta som ett första steg till en successiv förbättring av idrottsrörelsens ekonomiska villkor. Principiellt anser jag att vi inte skall göra så i riksdagen, att vi sektor efter sektor låser oss i flera år framåt för anslagsutvecklingen, ty då kan man verkligen fråga sig vilken handlingsfrihet statsmakterna kommer att få från statsfinansiella och samhällsekonomiska synpunkter. Det är synpunkter som är utmärkande för riksdagens behand ling, och det är därför som man kan känna en viss tvekan inför att nu, våren 1970, binda sig för flera års anslagsutveckling. Samtidigt står det emellertid klart att det är en betydande fördel inte bara för idrottsrörelsen utan även för kommunerna och andra intressenter att man får vägledning för framtiden. Man skall under alla förhållanden veta om det kommer att bli en anslagsutveckling som ligger i linje med idrottsutredningens förslag — i varje fall en successiv ökning av anslagen — eller någonting annat.

Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationen 1 beträffande femårsplan för det statliga stödet till idrotten och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Tillåt mig först uttala min tillfredsställelse över den vidgade förståelse för idrottens betydelse som propositionen och = utskottsutlåtandet bär vittne om. Jag tror att det är mycket väl använda pengar som spenderas på dessa ändamål. Jag delar herr Ericssons i Åtvidaberg uppfattning om att man på detta sätt säkerligen kan spara in stora kostnader för både sjukvård och socialvård. Med samma motivering som herr Ericsson i Åtvidaberg vill jag yrka bifall till reservationen 1. Jag ber sedan att få säga några få ord om reservationen 2. Herr talmannen behöver inte befara att jag nu äm nar dra upp någon boxningsdebatt; en sådan behövs ju inte mer. Jag skall bara tala om logik och konsekvens och kanske t.o.m. sunt förnuft i riksdagsarbetet. Vi hade i höstas den avslutande boxningsdebatten, då vi med den proposition som då antogs fördömde all boxning. Men därmed förbjöds tills vidare bara den professionella boxningen. Amatörboxningen fick villkorlig frigivning. Som villkor uppställdes 16 punkter, som utarbetats av den nordiska medicinska kommittén — Svenska boxningsförbundet struntar för övrigt i en hel del av dessa punkter, vilket kanske är en synpunkt som inte bör komma bort i det här sammanhanget. Det vore emellertid helt orimligt att riksdagen ena dagen uttalar sin förkastelsedom över en företeelse för att sedan nästa dag understödja den med ekonomiska medel. Så inkonsekvent kan dock riksdagsarbetet icke bedrivas. För att belysa hur orimligt det skulle kunna bli om man här följer utskottsmajoritetens linje vill jag ta ett enda exempel. Om vi förutsätter att en proffsboxare skulle drista sig att uppträda i t.ex. Göteborg och där slå ned sin motståndare, kan han numera bli dömd till sex månaders fängelse. Även de som ordnar boxningen skulle bli bestraffade. Därest samma dag en amatörboxare i Stockholm med ett exakt likadant slag sänder sin motståndare i golvet, sker detta med hjälp av statliga medel. även de som arrangerar boxningen understödes i detta senare fall av skattebetalarnas medel. Det är väl ändå helt orimligt. Det beslut vi här skall fatta är ett följdbeslut av det fördömande av boxningen som riksdagen uttalade i och med att den antog propositionen i höstas, och det var då ytterst nära att man förbjöd bägge sorierna; det fanns en departementspromemoria som hade ett fullt utarbetat förslag därom. Det får väl ändå vara någon ordning på medelsanvisningen. Med dessa ord, herr talman, ber jag få yrka bifall även till reservationen 2.

Herr talman! Jag kan i likhet med de föregående talarna konstatera att det rått en glädjande enighet inom utskottet då det gäller behandlingen av den kungl. propositionen, som i mycket hög grad har beaktat utredningens förslag och genomför dem praktiskt taget helt och fullt. Det är ganska naturligt att man behandlar idrotten på ett hyggligt sätt. Vi är alla överens om att idrotten är en folkrörelse som i många olika avseenden har utomordentligt stor betydelse för medborgarna. Det är klart att det kan diskuteras om vi skall ha stjärnidrott eller bara motionsidrott. Jag tror att det finns ett behov av båda sorterna. Stjärnidrotten behövs som en stimulans för den idrott som förekommer ute på bredden, men detta förtar inte behovet av motionsidrotten som sådan. Den är anpassad efter speciella förhållanden. Detta har också beaktats i kommunerna, där man har byggt särskilda anläggningar för motionsidrott. Det kan konstateras att i de kommuner där så har skett har medborgarna visat ett mycket stort intresse. Jag tror att det i dag råder betydande enighet här i landet om idrottens betydelse för medborgarna — det må sedan gälla stjärnidrott, breddidrott eller motionsidrott. Ett uttryck härför är den stora uppmärksamhet som pressen ägnar idrottstillställningar. Det har visat sig att de tidningar som har de bättre idrottsreferaten också får en rätt god läsekrets. Man möter alltså stor resonans hos svenska folket när man talar om idrottens betydelse. När vi inom utskottet har behandlat propositionen har vi eftersträvat att i största utsträckning nå enighet, och vi har lyckats härmed i betydande grad. Endast små dissonanser föreligger. Att enighet inte kunde uppnås om boxningen är ganska naturligt — principiella skillnader föreligger här i fråga om bedömningen. Principskillnaden gäller inte boxningen som art, utan den består däri att vi som tillhör majoriteten inte vill blanda oss i hur de medel som ställs till idrottens förfogande skall fördelas mellan respektive förbund. Det är alldeles uppenbart att om vi beslutar om anslag till ett förbund, tycker åtskilliga andra förbund att de borde ha fått en bättre tilldelning. Då flyttar vi över fördelningsproblemet till riksdagen, och det vill vi inte medverka till. Det som kan anses mest skadligt inom boxningen får dessutom genom de bestämmelser som nu har införts anses vara i betydande grad eliminerat. Åtskilliga åtgärder har vidtagits från såväl Boxningsförbundets som Riksidrottsförbundets sida för att se till att skador inte uppstår. Skall vi bedöma anslagen till de olika idrottsorganisationerna i förhållande till den skada som utövaren kan åsamkas, misstänker jag att vi tar på oss ett mycket allvarligt avvägningsproblem. Det talas ju nu om busbandy, bushockey, busfotboll m.m. Jag tror inte att särdeles många av kammarens ledamöter vill vara med och avgöra, om idrottsanslaget med hänsyn till enstaka företeelser som gjorts allmängiltiga skall bli av den eller den storleksordningen. I fråga om den andra punkt beträffande vilken det föreligger en avvikande mening beklagar jag att utskottet inte kunde bli enigt. Herr Ericsson i Åtvidaberg sade att det var en skönhetsfläck i utlåtandet. Jag delar hans uppfattning så till vida att det är en skönhetsfläck att utskottet inte kunde bli enigt. Vad som sker genom det föreliggande förslaget är att man bestämmer sig för en viss nivå av anslaget till idrottsrörelsen. Såväl enligt propositionen som enligt utskottsutlåtandet är avsikten därmed inte att man har satt punkt för utvecklingen av det samhälle liga stödet; avsikten är tvärtom att man i framtiden som hittills successivt skall utöka detta. Därför hade det varit betydligt bättre om ett enhälligt utskott hade skrivit på det framtida stödet utan bindning av någon femårsplan. Jag vet inte om det är enbart intresset för att få till stånd en viss systematik i anslagstilldelningen eller om det är en önskan att markera ett större idrottsintresse än andra som ligger bakom den politik som bedrivs — båda dessa alternativ kan väljas som förklaring, och om man vill vara elak väljer man det senare. För idrottens egen skull och för anslagsutvecklingen hade det varit bättre, om utskottet hade kunnat ena sig och om alltså någon reservation beträffande femårsanslag inte hade gjorts. Herr talman! Åtskilliga talare är antecknade, och vi är alla överens om idrottens betydelse. Under sådana förhållanden har jag ingen anledning att argumentera ytterligare i denna fråga, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det ligger självfallet en hel del i vad herr Lindholm säger om att riksdagen inte skall bestämma hur anslaget skall fördelas. Men det finns ett särfall, herr Lindholm. Vi vet på förhand att Riksidrottsförbundet förvånansvärt och beklagligt nog kommer att dela ut pengar till en hantering som riksdagen har fördömt. Herr Lindholm kan läsa den proposition som herr Kling har skrivit och där det står att det finns skäl att förbjuda både amatöroch proffsboxning men att de starkaste skälen föreligger när det gäller proffsboxningen. Riksdagen har också uttalat — genom att antaga propositionen — att boxningen över huvud taget är en hantering som inte skulle accepteras, och då skall vi väl inte i efterhand anslå medel till den. Det är felaktigt som herr Lindholm säger att Boxningsförbundet har rättat sig efter de 16 punkterna. Jag kan ange åtskilliga punkter som förbundet bryter mot. Den första punkten, som kommittén såg mycket allvarligt på, var att ingen skulle få boxas förrän efter 17 års ålder. En boxare i Stockholm — han kallas för »jätten» därför att han är så liten; det är en flugviktare som heter Lundby — har boxats hela detta år trots att han bara är 16 år. Han har t.o.m. deltagit i svenska landslaget. Boxningsförbundet tillämpar inte heller bestämmelsen om intervaller på en vecka mellan varje match för en boxare och det finns åtskilliga andra bestämmelser som man inte följer. Det är en inte helt oväsentlig aspekt i sammanhanget. Det förvånade mig att herr Lindholm, som jag känner såsom ytterst logisk i sina tankegångar, gör denna jämförelse med busfotboll, busbandy och bushockey. Busaktigheten inom dessa sportgrenar skall vi försöka få bort, men inom boxningen hjälper det inte eftersom boxningen är farlig som den är i sin normala, regelrätta utövning. Det är skillnaden. Jag ville inte att vi i dag skulle diskutera boxningen som sådan då jag trodde att den diskussionen var slutförd. Vi skall naturligtvis eliminera busmomenten i både fotboll, bandy och ishockey, och det kan vi göra eftersom det är fråga om utomordentligt fina sportgrenar. Men tar man bort slagen, busaktigheten, i boxningen försvinner denna sport som sådan. Låt oss gärna vara eniga om att se till att det blir så, herr Lindholm. När boxningen håller på självdö, vilket glädjande nog är förhållandet, varför skall samhället då rycka in med konstgjord andning för att rädda något som vi har fördömt? I Klings proposition sades mycket tydligt att det finns skäl att förbjuda både proffsboxningen och amatörboxningen, men av en del, som jag tycker beklagliga, orsaker lät man amatörboxningen fortleva på vissa villkor, vilka — såsom jag nämnt — icke helt efterföljs.
Herr talman! Om mitt motiv, herr Lindholm, hade varit att på något sätt egoistiskt förklara att vi reservanter är bäst, hade jag inte på något sätt avvikit från vad som är norm här i kammaren. Men jag försökte lägga upp mitt inledningsanförande opolitiskt — jag hoppas att herr Lindholm vill hålla med mig om detta. Jag anser att en femårsplanering skulle tekniskt underlätta idrottsverksamheten. Jag har arbetat i klubbar, distrikt 0. s. v., och jag vet att det ofta är knepigt att göra upp planer för framtiden när man inte kan avgöra hur det ställer sig med de ekonomiska resurserna. Detta är avsikten med reservationen 1. Jag hoppas att herr Lindholm tror mig på den punkten.
Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag helt och fullt tror på herr Ericssons deklarationer. Men det finns andra som jag inte tror på helt och fullt i det här sammanhanget. Herr Sjöholm säger att boxningen är ett särfall som vi skall behandla speciellt. Men vi måste ändå räkna med att beslutet i detta särfall kommer att utgöra ett prejudikat för andra som man vill betrakta som särfall.

Herr talman! Propositionen 79 som nu behandlas i statsutskottets utlåtande nr 122 torde i sitt slag vara den mest omfattande som förelagts riksdagen i syfte att stödja en idrottslig målinriktning enligt de intentioner som har kommit till uttryck i idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla . Dessa intentioner är att ett ökat samhällsstöd måste åstadkommas främst för att stimulera breddoch motionsidrotten. Som vi framhållit i vårt motionspar 1: 1122 och II: 1313 noterar vi med till fredsställelse att departementschefen har anslutit sig till denna inriktning. Visserligen är det svårt att av propositionen bilda sig en konkret uppfattning om hur denna ökade satsning skall ta sig uttryck i praktiken, men i dagens läge torde därvidlag det mest kloka vara att vänta och se hur de framförda önskemålen tillgodoses innan eventuella kritiska synpunkter förs fram. Vi väntar alltså och följer med uppmärksamhet och intresse denna frågas vidare utveckling. ; Vi har emellertid i vårt nämnda motionspar framställt tre yrkanden, som jag här skulle vilja vidareutveckla, eftersom vi inte finner utskottets motiveringar för sitt yrkande om avslag på motionerna tillfredsställande. Jag kommer inte, som herr Ericsson i Åtvidaberg gjorde, att be om ursäkt för att jag inte talar i 10 minuter; mitt anförande kommer att ta betydligt längre tid.

Herr talman! Från min offsideposition skulle jag bara vilja säga, att om det privata näringslivet investerar i idrott, gör man det för att få friskare människor och för att få bättre stämning. Det finns så mycket här i livet som vi är osams om, att jag tycker det är bra om det finns något som vi är sams om — något kitt mellan människor. Idrotten kan vara en naturlig tolk mellan människor. De uttalanden av mig fru Ryding citerade tyckte jag för övrigt var riktigt bra.

Herr talman! Det är alltid roligt att få ett erkännande, men jag kan tyvärr inte ge herr Ericsson i Åtvidaberg annat erkännande än att jag är helt över ens med honom om nyttan av att investera i friskare människor. Herr Ericsson tar dock avstånd från de uttalanden som han tyckte var så bra, ty i dem sägs det i alla fall att det finns kommersiella intressen i investeringen. Men det kanske får stå bara för herr Carlgrens räkning?

Herr talman! Idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla, som ligger till grund för denna proposition, är nog en ganska typisk produkt av en utredning, som kommit att spänna över ett arbetsfält som vida har överstigit dess förmåga. Jag har ingen anledning att tro annat än att betänkandet är korrekt och fullständigt i vad avser de delar som berör verksamhetsområden som varit representerade i utredningen. Vad beträffar andra områden däremot har man uppenbarligen inte ens brytt sig om att tränga djupare in i vederbörandes arbetssätt. Där är det bara att konstatera, att betänkandet genom ofullständiga och ibland rent felaktiga uppgifter kommit att fylla högt ställda krav på rent ut sagt virrighet. Man får väl hoppas att denna virrighet beror på oförmåga och inte på direkt ovilja att sätta sig in i sakerna. Jag har mycket svårt att dela herr Ericssons i Åtvidaberg förtjusning över hela komplexet, men jag kan väl förstå om han tycker att de delar som han företräder är väl behandlade. Men de organisationer som står utanför Riksidrottsförbundet — - Korporationsidrottsförbundet är ett exempel, Skidoch friluftsfrämjandet ett annat, skytteförbunden ett tredje — är kanske inte lika belåtna. Någon gräns mellan idrott och friluftsliv har man inte orkat dra. Man smiter helt enkelt undan från den tankemödan genom att förklara en sådan gränsdragning vara ogörlig och från utredningens synpunkt ointressant eller rent av felaktig. Flera remissinstanser — det står i propositionen att det bara är två, men det är faktiskt flera, åtminstone en till enligt vad jag vet — har mycket bestämt hävdat att en klar gräns finns. Men det tjänar väl inte mycket till att öda mera tid på den här detaljen, utan den får tas som ett utslag av den pågående utarmningen av vårt svenska språk. Man ids inte tänka och vill inte förstå ordens olika valörer. Och så är det bra, tycker man. Man har verkligen anledning att uttrycka sin förvåning över att utredningen, med den fastslagna definitionen av idrottsbegreppet, inte i erforderlig grad tagit hänsyn till den synnerligen omfattande idrottsverksamhet som utövas av våra ungdomsorganisationer, någonting som också statens ungdomsråd i sitt remissyttrande påpekat. Man får nog säga att det, mot bakgrunden av den ofullständiga utredningen, måste bli ett gott betyg åt handelsministern och hans medarbetare inom departementet då de kunnat framlägga en proposition som, trots alla skönhetsfläckar, är så pass bra. Departementschefen har också i någon mån dämpat den bjärta färgen i åtminstone en av dessa skönhetsfläckar, även om han inte tagit bort den helt och hållet. Jag syftar på behandlingen av medelsframställningar från utanför Riksidrottsförbundet stående organisationer. I denna fråga har departementschefen föreslagit, att dessa riksorganisationer skall ställa sina ansökningar om bidrag direkt till Kungl. Maj:t, men de skall inges till Riksidrottsförbundet som har att granska dem och göra upp förslag till anslagens fördelning. Det har väckts vissa motioner mot dessa förslag. Fru Ryding opponerade sig nyss, och jag kan hänvisa till ett annat motionspar, I: 1118 och II: 1317, där det yrkas att Kungl. Maj:t direkt skall motta ansökan och också besluta i frågan utan att höra Riksidrottsförbundet. Jag ber kammarens ledamöter att lägga märke till vilka figurer som undertecknat det här motionsparet, i varje fall motionen i andra kammaren. Det är herr John Lundberg och herr Hans Wachtmeister. Bara den omständigheten att dessa två står bakom samma motion borde vara nog för att kammarens ledamöter skall förstå, att detta är någonting så märkvärdigt att det måste bli ett beslut ögonblickligen. Jag hoppas att kammarens ledamöter drar konsekvenserna av detta konstaterande och också bifaller motionen i detta avseende. Herr Lundberg och jag anser att det är principiellt felaktigt att uppdra åt en sökande att uttala sig om motparters eller i varje fall medsökandes kvalifikationer och behov av anslag. Fru Ryding var också inne på den saken och betonade vad statens ungdomsråd framhållit, och jag instämmer helt i vad hon yttrade. Statens ungdomsråd, den organisation som gentemot statsmakterna företräder allt ungdomsarbete, har sagt ifrån att ingen annan folkrörelse skulle finna sig i en sådan behandling. Jag instämmer alltså helt i detta ungdomsrådets uttalande. Nu menar departementschefen och utskottsmajoriteten att Kungl. Maj:ts ombud skall klara den här saken, men man frågar sig verkligen var det Kungl. Maj:ts ombud står att finna som skall kunna klara allt detta. I utskottsutlåtandet framhålles, att det är »av vikt att till Kungl. Maj:ts ombud utses personer som har gedigen kunskap om idrottssektorn och kan fullgöra sina uppgifter på ett aktivt och kraftfullt sätt». Jag undrar var man skall finna dessa Kungl. Maj:ts ombud, eftersom de skall kunna bedöma skälighetskraven i anslagsäskanden från 49 olika specialförbund och dessutom från Skidoch friluftsfrämjandet, Korporationsidrottsförbundet, skytteförbunden och organisationer som ger anslag till ungdomsledarutbildning, centralt ungdomsarbete m.m. Jag tror det blir ytterligt svårt att hitta vederbörande. När vi häromdagen diskuterade problemet om marknadsrådet och om det är lämpligt eller inte att skapa en mängd specialdomstolar sade man, att det är bättre att dela upp, ty ju mer vi delar upp desto grundligare och sakligare behandling får vi. Hur skall vi då ha det? Här går vi rakt motsatt väg och utser två personer som skall vara allvetare, och det är precis stick i stäv mot det beslut vi fattade häromdagen. Dessutom återgår vi då till en ordning som vi haft tidigare, nämligen för tio år sedan, men som vi gick ifrån därför att den ansågs ofördelaktig och mindre ändamålsenlig. Jag kan inte tycka att det är att sträva mot djärva mål att börja gå i cirkel, som vi nu gjort. Hela detta system är som gjort för att skapa inbördes stridigheter som i dag inte finns. Av den orsaken yrkar jag bifall till motionen II: 1317. Vidare är det några andra frågor som jag inte kan underlåta att här något beröra, t.ex. detta att Kungl. Maj:ts ombud i Skytteförbundens överstyrelse och Svenska pistolskytteförbundets styrelse är förordnade t.o.m. 1972. Skall deras förordnanden nu upphävas, eller kommer de att sitta kvar t.o.m. 1972? Det är en av de frågor som man inte får något svar på vare sig i utredningens betänkande eller i propositionen. Dessa Kungl. Maj:ts ombud utväljs bland personer som är specialister på det område det handlar om. De skall bl a. se till att kontakten mellan försvaret och Skytteförbundens överstyrelse och Pistolskytteförbundet hålls uppe. Men dessa sammanslutningar är frivilliga försvarsorganisationer och hoppas så förbli även i fortsättningen. Jag har i min motion II: 1316 uttryckt förhoppningen att man även i fortsättningen skall beakta att skytterörelsen har varit, är och torde förbli en frivillig försvarsorganisation, men detta har utskottet gått emot. Är det alltså meningen att vi helt skall plockas bort inte bara organisatoriskt utan även på andra sätt ur de frivilliga försvarsorganisationerna, dit vi nu hör, och att således frivilligkungörelsen skall omarbetas? Inte heller den saken skriver utskottet någonting om. Men för vår framtida verksamhet är det av stort värde för oss att få veta hur det skall bli i det fallet. En annan fråga rör de konsulenter som nu är anställda i skytteförbundens ungdomsarbete liksom från landsting utgående medel härtill. På s. 58 i propositionen står det: »Regionala utbildningskonsulenter bör således tillsättas av riksidrottsstyrelsen, som därvid även har att ta hänsyn till korporationsidrottsförbundets samt skidoch friluftsfrämjandets intressen.> Skytteförbundens konsulenter berörs alltså inte därav. Men dessa konsulenter är i huvudsak avlönade med bidrag från skolöverstyrelsen och landstingen.

Nej, det är faktiskt inte så just nu. Ett villkor för att anslag skall utgå är nämligen att organisationerna är godkända av skolöverstyrelsen. De skall vara upptagna i ungdomskungörelsen. Är de inte det, kan de dock få bidrag om skolöverstyrelsen har tagit upp dem på en särskild handling bredvid, och det är just vad som har skett med skytterörelsens ungdomsarbete i år. Därmed har det lossnat så att landstingen har givit pengar också till dessa konsulenter. Men vad har vi för garantier för att landstingen inte drar sig undan dessa anslag i fort sättningen? Det skulle jag, som landstingsman, mycket väl kunna förstå om de gjorde, med tanke på det ansträngda ekonomiska läge vi har i landstingen. Då är det förståeligt om man tillvaratar alla tillfällen som bjuds att inte ge några anslag, och här slår man alltså undan grunden för ett sådant. Landstingen är inte alltid så intresserade av att bygga upp denna grund igen. Jag skulle vilja få några lugnande ord med på vägen från utskottets talesman också i denna fråga. Det gäller inte små summor. Det skyttieförbund, som får mest pengar, erhåller t.ex. 58 000 kr. om året av ungdomsanslaget. Man kan också ställa sig frågan hur gränsdragningen skall göras mellan organisationsstödet och anläggningsstödet i vissa fall när det gäller t.ex. älgskyttebanorna. Det finns älgskyttebanor som är inbyggda i skjutbanor som tillhör en vanlig frivillig skytteförening. Kommer i de fall där älgskyttebanan finansieras med bidrag från jaktvårdsfonden, där älgskadefonden inte räcker till, de snurror med vilka man vevar fram älgtavlan att tillhöra statsrådet Bengtssons område och skjutbanan i övrigt att falla under statsrådet Lange, eller hur är det med detta? Det är något som herrarna sinsemellan får avgöra, eftersom jag inte orkar knäcka denna fråga. Det kan emellertid uppstå ett problem i samband med underhållsoch andra kostnader i detta fall. Herr talman! Jag skall sammanfatta mina yrkanden, eftersom de är något invecklade. Jag yrkar under punkten 1 bifall till motionsparet I:1118 och II: 1317 och under punkterna 2, 5 och 12 bifall till motionen II: 1316 i vad avser under dessa punkter berörda ärenden.

Herr talman! Vi har inom statsutskottet den traditionen att mycket seriöst behandla alla motioner som hänvisas till oss, men när det kommer en motion un dertecknad av 'herrarna Lundberg och Wachtmeister företar vi naturligtvis en extra granskning, ty då förstår vi att det blivit en förening om något som är betydelsefullt. I frågan om de utanförstående förbundens anslagsäskanden har det ju varit ett tvisteämne om dessa skall framföras via Riksidrottsstyrelsen till Konungen eller till Konungen direkt. Vi har gjort en »helig kompromiss» genom att förorda att de utanför Riksidrottsförbundet stående förbunden skall få möjlighet att direkt föredra sin petitaframställning innan den inlämnas via Riksidrottsförbundet till Kungl. Maj:t. Vi tror att det däri ligger en viss garanti för att de synpunkter de utanförstående förbunden har skall kunna bli beaktade vid den slutliga behandlingen. Nu frågar herr Wachtmeister var man finner de utomordentligt skickliga krafter som kan klara denna prövning. Ja, jag tror att det kommer att finnas förutsättningar att finna två personer, som på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra denna uppgift. Beträffande frågan om de kungliga ombuden i skytteförbunden vill jag säga att det nu pågår en omorganisation av den kungliga representationen, och denna får väl tas i beaktande. Den omständigheten att de kungliga representanterna är utsedda fram till 1972 kan väl inte få leda till att genomförandet av det nu föreliggande förslaget uppskjuts, utan detta förslag får godtas såsom det är utformat. Kravet på att skytterörelsen skall betraktas som en försvarsrörelse har vi också beaktat i utskottet. Det har alltid gjorts gällande att skytterörelsen är en idrottsrörelse, och det är också riktigt, men den har även framställts såsom en försvarsrörelse. Detta förhållande har också markerats genom att försvarsdepartementet utsett kungligt ombud i skytterörelsen. Vi tror att skytterörelsen har så pass god kontakt med försvaret att den skall ha mölighet att få in folk från försvaret i sin styrelse. Denna sida av skytterörelsens verksamhet borde kunna beaktas på denna väg.
Herr talman! Jag har åtminstone delvis blivit lugnad av herr Lindholm. När det gäller ungdomsanslaget fick jag emellertid ingen lugnande försäkran huruvida man kommer att omarbeta kungörelsen på något vis eller ej. Vad gäller den seriösa behandlingen vill jag ta upp en sak som jag inte gick in på nyss. Därvidlag föreslår utredningen på fullkomligt felaktiga grunder, under påstående att skytterörelsen skulle visa stagnation, att av de ökade organisationsanslagen bara 100000 kr. skall komma skytterörelsen till godo. Det är en våldsam nedprutning av överbefälhavarens äskanden. Departementschefen har inte vidtagit någon ändring härvidlag och inte heller utskottet. Detta är ett dåligt varsel för framtiden och en av de saker som gör att vi inom skytterörelsen motsätter oss en anslutning till Riksidrottsförbundet. Vi har sagt att vi inte har någonting emot att ingå som ett specialförbund under förutsättning att vi blir behandlade på samma sätt som de andra organisationerna. Det har vi emellertid inte blivit i detta fall, som sagt på grund av att en utredning presterat dessa felaktiga uppgifter.
Herr talman! Jag glömde att säga någonting om ungdomsverksamheten. Såvida jag har läst handlingarna rätt är det inte meningen att det skall ske någon förändring på den punkten.

Herr talman!

Bra är också att den nuvarande anslagssplittringen på sex olika huvudtitlar upphör — denna splittring har tidigare försvårat överblicken över samhällets stöd åt idrotten. Jag känner också tillfredsställelse över att den ökade satsningen på idrotten i första hand skall gälla breddoch motionsidrotten. En sådan satsning på breddidrotten innebär inte något förringande av = elitidrottens betydelse. Denna enighet om den grundläggande målsättningen för samhällets stöd till idrotten, som här kommit till uttryck, är av stort värde. Herr Ericsson i Åtvidaberg anförde för en stund sedan intressanta principiella synpunkter, och jag fick klart för mig att det beslut, som vi här går att fatta, inom den svenska idrottsrörelsen betraktas som historiskt. Efter många och långa utredningar har konkreta förslag framlagts, vilkas förverkligande kommer att bli till gagn och till glädje för svensk idrott. | Sedan detta framhållits vill jag emellertid göra mig till talesman för en liten men naggande god idrottsorganisation som sedan 1934 verkar för turistcykling och som utvecklar stor aktivitet för anläggande av cykelbanor och cykelvägar. Det är Cykeloch mopedfrämjandet som jag har i åtanke. Det ökade intresset för cykeln har tagit sig många uttryck. Jag skall bara anföra ett exempel: 1959 såldes i vårt land 127 000 cyklar, 1969 inte mindre än 419 000. Cykeln har i allt högre grad kommit att betraktas som ett lämpligt motionsoch rehabiliteringsinstrument. Jag har tillsammans med herr Hjorth i första kammaren — som varje år brukar cykla Vättern runt och som alltså är expert på området — väckt en motion i vilken vi pekat på den viktiga verksamhet. som Cykeloch mopedfrämjandet bedriver. I ett samhälle, som kräver allt mera av medborgarna både på arbetsplåtsen och i trafiken, måste det enligt vår uppfattning finnas tillfälle till motionsaktiviteter genom cykling utan risk för livet i en strid trafikström. En bättre kondition ger den enskilde större utbyte av både arbetsinsatsen och fritiden. Cykeln kräver ju också betydligt mindre utrymme och ekonomiskt engagemang på vägen och på parkeringsplatsen, och varje bilist, som stundom byter ut bilen mot cykeln, bidrar till bättre utrymme i trafiken och mindre avgasföroreningar i luften. Cykeloch mopedfrämjandet har under sin snart 35-åriga tillvaro, med enstaka undantag inför högertrafikomläggningen, inte åtnjutit något statligt stöd. Den personal, som handhar huvudparten av arbetsuppgifterna, består i dag endast av två personer. Inom den stora idrottsrörelsen är sammanslutningen en av de allra minsta. Cykeln som vårt mest miljövänliga fordon och ett av våra förnämligaste trafikmedel måste kunna hävda sina intressen genom en starkare organisation. Då Cykeloch mopedfrämjandet är den enda institution som i dag för cyklistens talan och därigenom utför ett i högsta grad samhällsgagnade arbete, måste det bedömas som angeläget att medel ställs till förbundets förfogande, så att verksamheten kan bedrivas på ett effektivt och för folkhälsan i vidaste mening främjande sätt. En så samhällsnyttig organisation bör enligt vär mening få ett ekonomiskt stöd. Cykeloch mopedfrämjandet borde självfallet räknas in bland de bidragsberättigade organisationerna. Vid fördelning av organisationsstödet får nu enligt propositionen Riksidrottsförbundet centrala förvaltningsuppgifter. Regeringen skall dock fastställa statsbidragen till organisationer som står utanför Riksidrottsförbundet. Vi kan förstå att statsutskottet inte har velat ta ställning till det berättigade i olika idrottsoch främjandeorganisationers önskemål och förhoppningar. Vi noterar emellertid med tillfredsställelse utskottets ställningstagande, enligt vilket man förordar att utanför Riksidrottsförbundet stående organisationer tillförsäkras rätten att inför Kungl. Maj:ts ombud genom särskild föredragning presentera sina anslagsframställningar innan de behandlas i riksidrottsstyrelsen. Det framhålles vidare från utskottets sida att departementschefen anslutit sig till tanken på större insatser för motionsoch breddidrotter. Detta kommer enligt min mening självfallet att avspegla sig vid Kungl. Maj:ts fördelning av bidragen till organisationer som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet. Jag har mot den här tecknade bakgrunden ingen anledning att vara missbelåten med statsutskottets ställningstagande. Jag är förvissad om att Kungl. Maj:t och Riksidrottsförbundet också skall ge Cykeloch mopedfrämjandet liksom andra utanför Riksidrottsförbundet stående organisationer ekonomiska förutsättningar för en fördjupad och förbättrad verksamhet. Om så inte skulle bli fallet får vi, ärade kammarledamöter, anledning att återkomma. Det är min förhoppning att här redovisade fakta och synpunkter skall leda till en ökad förståelse — även ekonomiskt — för cykeln och cyklisten i det moderna samhället.

Herr talman! Det finns i dag anledning att gratulera både handelsministern, jordbruksministern och idrottsutredningens ordförande till de beslut som riksdagen kommer att fatta. De innebär en betydande satsning på idrotten, vars stora betydelse vi alla är medvetna om. När jag läste propositionen blev jag emellertid litet förvånad över vissa inadvertenser i den organisation som föreslås. Jag har tagit upp några av dessa i motionen II: 1315 och de har också berörts i den motion som herr Wachmeister har väckt och i ett anförande pläderat för. I propositionen föreslås en sådan organisation att Kungl. Maj:t utser två ombud i Riksidrottsförbundets styrelse, men i övrigt väljs styrelsen av de organisationer som är anslutna till Riksidrottsförbundet. De organisationer som står utanför Riksidrottsförbundet kommer att få sina anslagskrav prövade på det sättet, att Riksidrottsförbundet yttrar sig över dem och sedan prövas de av Kungl. Maj:t. Enligt min mening är detta inte något logiskt förfarande. Det är, som herr Wachtmeister tidigare har framhållit, ganska orimligt att en organisation som är konkurrent om ett statsanslag skall yttra sig över andra organisationers anslagsframställningar. Nyordningen innebär också att man tar bort de Kungl. Maj:ts ombud som har funnits i vissa organisationer, bl.a. i Skytteförbundens överstyrelse och i Svenska pistolskytteförbundet. Den kontakt som har funnits mellan kanske inte så mycket försvaret och dess organisationer som mellan riksdagen och organisationerna bryts därmed. Det anser jag vara en betydande brist i den nya organisationen. Utskottet har med anledning av motionerna uttalat sig om dessa problem och sagt att konstruktionen med Kungl. Maj:ts ombud bör kunna tillgodose rimliga krav på oväld och objektivitet på samma sätt som om verksamheten skulle ha bedrivits genom en myndighet. Det är möjligt att dessa Kungl. Maj:ts ombud kan få ett förädlande inflytande på Riksidrottsförbundets styrelse, men alldeles säkert är väl detta inte. Det har sagts i utskottsutlåtandet att det enligt utskottets mening är av vikt att »till Kungl. Maj:ts ombud utses personer som har gedigen kunskap om idrotts sektorn och kan fullgöra sina uppgifter på ett aktivt och kraftfullt sätt>. Det är högt ställda krav, och det är möjligt att man kan få utmärkta representanter. Men man får väl ändå räkna med att dessa kommer att vara mest intresserade av de idrottsgrenar som är representerade inom Riksidrottsförbundet; man kan inte vara lika säker på att de kommer att intressera sig för de förbund som står utanför Riksidrottsförbundet — jag tänker då närmast på skytteorganisationerna. Någon kanske funderar över varför jag har visat så stort intresse för dessa frågor. Anledningen är den att jag under några år såsom Kungl. Maj:ts ombud i Skytteförbundens överstyrelse har kunnat följa denna verksamhet. Det förhållandet att min mandattid kan utgå den 1 juli eller möjligen kan vara till 1972 innebär inte att jag får några fritidsproblem; det är alltså inte av den anledningen som jag tar till orda. Anledningen är i stället den att jag har funnit att det ömsesidiga utbytet av synpunkter mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och representanter för de anslagsbeviljande myndigheterna har varit mycket värdefullt, och jag tror att det är en förlust när detta upphör.

Herr talman! Jag vill i likhet med tidigare talare instämma i vad som sagts om idrottens stora betydelse. Idrotten är inte bara vår största folkrörelse utan också vår största ungdomsrörelse. Idrotten har av tradition vilat på fristående och av staten obundna organisationer. Det är ett ofantligt oegennyttigt arbete till nytta för samhället som har utförts av tiotusentals ledare för att hålla idrottens organisationsliv i gång. Det är därför med mycket stor tillfredsställelse man konstaterar det ökade stöd till idrotten som ett enhälligt statsutskott föreslår. Jag tror inte att man kan definiera begreppet idrott bättre än vad idrottsutredningen har gjort. Utredningen anser att idrott är alla de tävlingsmässiga och andra fysiska aktiviteter som människorna utför för att uppnå ett visst resultat eller för att få motion och fysisk rekreation. Jag vill instämma i vad herr Eliasson i Sundborn och herr Ericsson i Åtvidaberg här har sagt om sambandet mellan toppoch breddidrott. Jan-Erik Lundqvists betydelse för tennisen har framhållits. Låt mig nämna ett par andra exempel. Vad har inte bröderna Fåglums internationella framgångar betytt för det breda motionscyklande vi har fått i landet? Herr Lindahl har ju nyss talat om just betydelsen av att utveckla detta, och jag vill helt instämma däri. Låt mig nämna ytterligare ett exempel. Vad har inte framgångarna i skidspåret — jag tänker närmast på längdlöpning — betytt för breddoch motionsverksamheten i landet? Under Skidförbundets senaste verksamhetsår kan man notera sex miljoner snöstjärneprov, 400 000 tävlingsstarter och 60000 skidlöparmärken. Tyvärr kan man inte mäta dessa aktiviteter i pengar vad beträffar hälsovården. Det hade varit mycket intressant om man på något sätt kunnat göra en värdemätare av vad detta betyder för samhället. Fru Ryding föreslog här att man bör dra gränser mellan professionell och kommersiell idrott kontra breddoch motionsidrotten. Låt mig personligen säga att jag gör mitt bedömande inte med utgångspunkt i tidningsrubriker utan från en drygt 20-årig erfarenhet som idrottsledare dels på klubbplanet, dels på distriktsplanet. När man har arbetat som idrottsledare — det gäller inte bara mig utan alla andra på det planet — så blir man alltid glad som idrottsledare om det finns personer eller företag som vill stödja idrotten. Jag har aldrig mött problemet med affärsverksamhet trots att vi i min förening under sistlidna säsong har haft en idrottsman som till och med har tagit medalj i vinter vid VM-tävlingar på skidor i Tjeckoslovakien. Departementschefen föreslår och utskottet tillstyrker att Sveriges riksidrottsförbund får en central ställning vad angår frågor om organisationsstödet. Det anser jag är helt riktigt. Jag tror inte att det finns underlag för de farhågor som från vissa håll har riktats mot att Riksidrottsförbundet får hand om fördelningen av organisationsstödet. Utskottets talesman har just nämnt att Kungl. Maj:t ju får rätt att utse två ombud i riksidrottsstyrelsen med uppgift att följa fördelningsarbetet. Jag finner därför ingen anledning till oro på denna punkt. Så några ord om reservationen 2, som berör stödet till boxningssporten. Jag har i år lika litet som i fjol funnit några bärande skäl för reservanternas ståndpunkt. Jag vill helt ansluta mig till utskottsmajoritetens synpunkter, att riksdagen inte bör ge direktiv för den närmare riktningen av det ekonomiska stödet till idrotten; det bör helt ankomma på Riksidrottsförbundet att fördela bidraget mellan olika specialförbund. Jag vill instämma i vad utskottets talesman herr Lindholm sade, nämligen att vi bör ha fullt förtroende för dem som sitter i ledningen för Sveriges riksidrottsförbund. Det är personer med kunnighet och insikter i dessa frågor.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

Herr talman! Jag har begärt ordet endast för att framföra ett tack till jordbruksutskottet, och skälet härtill är följande. Den proposition som behandlas i föreliggande utlåtande bygger på idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla. Utredningen föreslog bl.a. att statsbidrag till konventionella, kommunala anläggningar inte längre skall utgå. Propositionen innehåller samma förslag, och jag har i princip ingenting att erinra häremot.. På grund av den värdefulla satsning på idrottsanläggningar som under senare år gjorts av kommunerna har de statsmedel som stått till förfogande inte varit tillräckliga, utan en betydande eftersläpning föreligger i bidragsgivningen. Enligt uppgift från = Riksidrottsförbundets idrottsplatskommittés kansli skulle det iven med en synnerligen stor restrikiivitet erfordras ett belopp av cirka 5 miljoner kronor. Om nu jordbruksutskottet följt propositionen utan något uttalande om övergångsbestämmelser torde dessa kommuners i många fall sedan lång tid tillbaka inneliggande ansökningar inte ha kunnat bli föremål för prövning. Några statsbidrag skulle inte ha kunnat beviljas vare sig till anläggningar som påbörjats eller var färdigställda vid tiden för idrottsutredningens avlämnande. Utskottet har nu 1 sitt utlåtande anfört följande: »Skäl synes bl.a. tala för att t.ex. kommun, som i fall som här avses ingivit ansökan om statsbidrag i hittills vedertagen ordning och i övrigt uppfyller de villkor som f.n. gäller för åtnjutande av statsbidrag, bör kunna komma i fråga för sådant bidrag även efter den 30 juni 1970. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t, som enligt utskottets mening bör äga besluta i dessa fall, att meddela de övergångsbestämmelser som behövs för ändamålet.» För detta initiativ, herr talman, vill jag alltså tacka jordbruksutskottet.

Herr talman! Frågan om flyttning av LKAB:s huvudkontor från Stockholm till Norrbotten har behandlats vid fyra olika tillfällen under 1950 och 1960 talen — senaste året var 1966. I år återkommer frågan i flera motioner, som i princip har samma yrkande. Statsutskottets majoritet har tidigare avvisat alla sådana här yrkanden och intar samma ståndpunkt även i år. Annars ligger det nära till hands att säga att situationen inte är riktigt densamma som förr. Det finns åtskilligt som talar för att det nu föreligger ännu starkare skäl för en flyttning av huvudkontoret från Stockholm till Norrbotten.

Glädjande nog har allt fler börjat inse att den regionala obalansen är det kanske största hotet mot jämlikhetsoch trygghetssträvandena. Enighet råder om att vi exempelvis måste göra mer för att förbättra den industriella miljön i de berörda länen. Därtill kommer — vilket i det här sammanhanget är av särskilt intresse — att regering och riksdag har uttalat sig för mera verksamma och konkreta åtgärder i syfte att dämpa storstadsområdenas expansion.

Vidare har riksdagen på regeringens förslag beslutat om en 25-procentig avgift på oprioriterade byggen, en pålaga, som inte gäller de områden av landet, som ingår i det allmänna stödområdet. Man kan alltså konstatera att vi är på väg mot en mera målmedveten politik i syfte att skapa bättre regional balans genom att bl.a. dämpa storstadsområdenas tillväxt. Det är i det läget vi nu har att ta ställning till de motioner som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 123. Herr talman! Jag glömde faktiskt att ytterligare en sak har tillkommit jämfört med läget 1966. Jag syftar på den planering som nu pågår i kanslihuset för att få till stånd en utflyttning av statlig verksamhet från storstadsområdet. Det är alltså i denna situation — jag vill säga förändrade situation — som vi har att på nytt ta ställning till frågan om en flyttning av LKAB:s huvudkontor till Norrbotten, en flyttning som vi reservanter finner starkt motiverad. Jag skall inte närmare uppehålla mig vid innehållet i de olika yttrandena över motionerna. Det yttrande som jag har tyckt vara mest anmärkningsvärt är det yttrande som har avgivits av länsstyrelsen i Norrbotten, som tydligen velat undvika ett klarare ställningstagande. Vad beträffar LKAB:s yttrande kan man ju knappast säga, att man där försöker halka som en smörklick på en het tunnbrödsbit, utan där har man försökt att argumentera mera bestämt. Där har argumenten mot en sådan här flyttning av huvudkontoret staplats på varandra. När man läser igenom LKAB:s yttrande och alla invändningar däri mot en flyttning, är man frestad att tänka på det gamla bevingade uttrycket: »Inga förklaringar!

I en hel del fall ligger dessa huvudkontor ganska långt från Stockholm utan att dessa företags styrelser eller verkställande direktörer upphäver den mängd jeremiader som späckar LKAB:s yttrande. Jag skulle som exempel kunna nämna Stora Kopparbergs Bergslags AB:s kontor i Falun. Jag har haft åtskilliga samtal med ledande personer i detta företag, som jag har haft tillfälle att träffa på resor till och från riksdagen. Dessa finner, att det går mycket bra att ha huvudkontoret i Falun och t.o.m. att det är fördelar förenade med att ha det där, ungefär 25 mil från Stockholm. Märk väl, med de nya jetplanen är det mycket lättare eller går i varje fall snabbare att komma till Stockholm ifrån Kiruna och Luleå än ifrån Falun.

LKAB har ett väsentligt mindre antal kunder och ett betydligt mera begränsat sortiment.

LKAB har ju den helt dominerande verksamheten förlagd till Norrbotten, och den helt övervägande delen av de anställda finns där. Därför känner man sig frestad att säga, att LKAB-ledningen verkar föga övertygande då den försöker på varandra stapla så många invändningar mot en förflyttning till Norrbotten. Det har inte kunnat bevisas, att det är en nackdel för ett företag att dess huvudkontor är förlagt i nära anslutning till företagets stora produktionsenhet, och det lär inte gälla andra regler för LKAB än för annan företagsamhet. Det kanske mest anmärkningsvärda i LKAB:s yttrande är påståendet, att en flyttning av huvudkontoret till Norrbotten sannolikt skulle medföra risk för förändringar i centraliserande riktning.

Herr talman! Nog har man hört många argument mot LKAB:s förflyttning, men det här tar nog i alla fall priset. Skall vi i framtiden resonera på det sättet att det, om huvudkontoren flyttas till Stockholm från landsbygden, där industrierna har sin verksamhet förlagd, är fråga om decentralisering av beslutanderätten? Det är sannerligen en ny synpunkt i debatten. Så, herr talman, ytterligare en fråga.

Vilket företag och vilken statlig verksamhet kan ha mindre problem vid en utflyttning än LKAB? Vi skriver i reservationen: »Det synes inte råda några delade meningar om att det i första hand är den ansvariga företagsledningen som bör ha att fatta de avgörande besluten även i fråga om lokaliseringen av företagets huvudkontor.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som herr Eliasson i Sundborn nämnde är detta inte någon ny fråga. Den har diskuterats många gånger tidigare. Dels av det skälet, dels därför att herr Eliasson i Sundborn redan ganska utförligt har redovisat reservanternas synpunkter skall jag nu fatta mig kort och bara knyta an några reflexioner till det anförande som vi nyss har lyssnat till. Det har som nämnts väckts en hel del motioner i denna fråga, och alla har det gemensamt att de föreslår att LKAB:s huvudkontor skall flyttas till Norrbotten. Vi har byggt upp vår reservation på dessa yrkanden. Vi har öppet sagt — vilket herr Eliasson i Sundborn underströk och jag också vill betona — att vi i likhet med utskottets majoritet anser att det i första hand är den ansvariga företagsledningen som bör ha att fatta de avgörande besluten om förläggningen av huvudkontoret men att detia inte på något sätt bör hindra riksdagen från att ge sin mening till känna i ett så viktigt ärende. Reservanterna har slagit fast att det råder en allmän önskan att flytta ut både statlig och annan verksamhet från de tre storstadsområdena, och såvitt jag förstår är vi också helt ense om att vi vill stimulera och förbättra den industriella miljön i Norrland. Och då anser vi det vara riktigt, som en konsekvens av denna uppfattning, att hela frågan utredes. Vi är inte på något sätt övertygade av det remissyttrande som LKAB:s styrelse har avgivit. Tvärtom tycker vi att många punkter däri kan starkt ifrågasättas och att det finns alldeles uppenbara fördelar med en flyttning av LKAB:s huvudkontor till Norr land. Däremot anser vi att ingenting hindrar att LKAB har kvar ett försäljningskontor i Stockholm, men det är stor skillnad på att ha företagets huvudkontor så långt från verksamhetsfältet och att ha ett försäljningskontor här i Stockholm.

Herr talman! Redan i samband med rikdagsbehandlingen år 1956 av frågan om statens övertagande av aktiemajoriteten i LKAB var placeringen av huvudkontoret en stridsfråga. Majoriteten inom statsutskottet ansåg då att »i nuvarande läge» övervägande skäl talade för en förläggning av huvudkontoret till Stockholm. Detta blev också riksdagens beslut, även om en stark minoritet röstade för att huvudkontoret skulle placeras i Norrbotten. »Skulle emellertid erfarenheten visa att en förflyttning av huvudkontoret till Norrbotten kan verkställas utan nackdelar för bolaget, bör frågan härom upptagas till förnyad prövning.» Detta tilllägg är ett av skälen till att frågan om förläggningen av LKAB:s huvudkontor nu återkommer till riksdagen. Enligt min mening har undan för undan filer motiv framkommit som talar för att huvudkontoret förläggs till den landsända, där 99 procent av LKAB:s anställda arbetar. Redan år 1956 framhölls i motioner från vårt håll att för placeringen av huvudkontoret i Norrbotten talade behovet av fortlöpande kontakter med enskilda och myndigheter i produktionsområdet och att placeringen där också borde främja den utveckling av gruvdriften som är en av LKAB:s viktigaste uppgifter. Försäljningen skulle ju äga rum, såsom nu också är fallet, genom försäljningsbolaget Malmexport. I den s.k. Eckerbergska lokaliseringsutredning, som arbetade med frågan om statliga verksamheters förflyttning från Stockholm, påpekades att LKAB i skrivelser till utredningen lagt mindre vikt till huvudkontorets samarbete med lokalförvaltningarna i Norrbotten. Utredningen ansåg i motsats till LKAB:s ledning att huvudkontorets förläggning i anslutning till en stor produktionsenhet innebar fördelar från ekonomiska och administrativa synpunkter. Med hänsyn till att riksdagen anger sig vilja främja utvecklingen till Norrbotten förefaller det mig vara oförklarligt att LKAB:s huvudkontors placering enbart skulle vara en fråga för LKAB:s ledning. Ägarna, representerade av Statsföretag AB och riksdagen, bör väl också ha rättighet att säga sin mening om var huvudkontoret skall ligga. Man kan också anföra en rad exempel på enskilda företag som med framgång har flyttat sina huvudkontor från Stockholm till sina huvudproduktionsområden, vilket också borde ge en vägledning. Även herr Eliasson i Sundborn har varit inne på denna fråga. Under det senaste året har också de anställda inom LKAB i Norrbotten kraftfullt uttalat sig för att bolagets huvudkontor flyttas till deras hemlän. Mycket av oron bland LKAB:s anställda har förklarats bero på känslan hos dem av att vara fjärrstyrda. Herr talman! Under innevarande år skall LKAB:s huvudkontor flytta, inte till Norrbotten utan till ett nytt kontorshus i det centrala Stockholm. I sitt ytrande till utskottet framhärdar LKAB:s ledning i sin bedömning att huvudkontoret bör kvarligga i Stockholm. Statsföretag AB, moderföretag till LKAB, framhåller enligt utlåtandet »att avgörande för frågan om Ickaliseringen av ett företags "huvudkontor bör vara vad som är rationellt och effektivt för företaget i dess funktion». Statsföretag AB påpekade också att bolaget börjat överväga möjligheterna att inom sin organisation skapa en särskild sektor för de industrier som har nära råvarusamband och skriver: » Själva den allmänna bakgrund mot vilken frågan om lokaliseringen av LKAB:s huvudkontor bör bedömas är således stadd i förändring. Man kan därför utgå från att LKAB:s företagsledning under dessa delvis förändrade förutsättningar kan pröva frågan om förläggningen av företagets huvudkontor.> Skall detta tas som ett löfte om att förflyttningen av LKAB:s huvudkontor till Norbotten håller på att förberedas? För den tolkningen talar också att utskottsmajoriteten bl.a. framhåller att det inte nu synes vara rätta tidpunkten att uttrycka önskemål i ena eller andra riktningen i lokaliseringsfrågan. Reservanterna i utskottet anför bl.a. att en flyttning av LKAB:s huvudkontor skulle vara »en naturlig och kompletterande åtgärd till statsmakternas Övriga insatser i syfte att stimulera och förbättra den industriella miljön i Norrland> och att en förutsättningslös omprövning av styrelsens inställning i fråga om huvudkontorets förläggning torde vara väl motiverad. För mig framstår det som orimligt att ett statligt företag med ca 6 000 anställda i Norrbotten och ännu så länge mindre än 100 anställda i Stockholm flyttar till ett nytt huvudkontor i Stockholm. Jag anser att detta inte stämmer med regeringens alla uttalanden om en aktiv lokaliseringspolitik och den speciella omsorg regeringspartiet säger sig ha om Norrbottens län — länet med mest statligt ägande och landets högsta arbetslöshetssiffror. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid statsutskottets utlåtande nr 123.

Herr talman! Det är ju alldeles riktigt som här har omvittnats att vi vid åtskilliga tillfällen tidigare diskuterat huruvida LKAB:s huvudkontor bör flyttas från Stockholm till Norrbotten. Riksdagen har vid dessa tillfällen regelmässigt avslagit de väckta motionerna. Avslaget har baserats på att man ansett att det ur försäljningssynpunkt varit mera ändamålsenligt att ha kontoret förlagt till Stockholm än till Norrbotten. Det som ursprungligen drev fram denna diskussion var egentligen frågan om kommunaloch landstingsskatten. Den frågan är emellertid — såvitt jag förstår — nu löst på ett tillfredsställande sätt, varför en flyttning av huvudkontoret från Stockholm till Norrbotten ingalunda betyder det plus i detta avseende som man tycks föreställa sig. När herr Eliasson i Sundborn säger att det i år ligger nära till hands att inta en annan ståndpunkt än tidigare, så kan jag helt ansluta mig till det uttalandet — men jag drar inte samma slutsats som herr Eliasson gjorde.

Delegationen för lokalisering av statlig verksamhet förklarar nämligen i sitt utlåtande att delegationen inom kort kommer att avge ett betänkande angående statliga myndigheter och sedermera kommer att göra en undersökning huruvida det är lämpligt att omlokalisera statliga bolag. Den fråga som man tar upp i motionen kommer alltså att behandlas av delegationen för lokalisering av statlig verksamhet. Vidare framgår av det uttalande som Statsföretag AB gjort, att man där planerer en viss omorganisation och därför anser det olämpligt att nu fatta beslut om huvudkontorets förläggning. Om man läser mellan raderna i detta uttalande får man där det mycket bestämda intrycket att ledningen för detta företag har vissa tankar om hur detta problem skall lösas. Det remissvar som avgivits av delegationen för lokalisering av statlig verksamhet och det remissvar som avgivits av Statsföretag AB talar såvitt jag kan förstå, för att vi bör vila på hanen och inte fatta ett avgörande beslut i denna fråga just nu.

Visserligen sade herr Eliasson i Sundborn i sitt anförande att det råder en regional obalans i Norrbotten. På den punkten råder det inte några delade meningar. Vi är alla, såvitt jag kan förstå, överens om att det råder en stigande brist på balans i Norrbottens näringsliv. En av våra främsta uppgifter är just att försöka förbättra läget. Det är i Norrbotten och övriga skogslän som vi har arbetslöshet samtidigt som vi har överskott på arbetstillfällen i andra delar av riket. Vi är därför alla överens om att de svårigheter som man dras med i det avseendet bör avhjälpas genom samhälleliga insatser av olika slag. Men att framställa förflyttningen av LKAB:s huvudkontor som någonting som skulle kunna ändra den industriella miljön i Norrbotten är väl ändå att ta till överdrifter i diskussionen. Vad gäller det i detta fall? Det gäller dels LKAB:s försäljningsavdelning, dels bolagets förhandlingsavdelning som är förlagda i Stockholm. Sammanlagt har dessa 60-talet anställda. Av dessa skulle åtminstone försäljningsavdelningens tjänstemän tillbringa en väsentlig del av sin arbetstid på resor, om kontoret förläggs till Norrbotten. Det kan inte vara någon impulsgivare till ett rikare industriellt näringsliv i Norrbotten att förlägga detta 60-tal anställda där uppe. Däremot skapar det givetvis krav på ökade ansträngningar hos den personal som har att sköta den delen av verksamheten. Det torde ändå, herr talman, tillhöra de betydelsefulla faktorerna att man har god kontakt med eventuella kunder, så att man genom försäljning av sina produkter kan skapa ett ökat och förbättrat ekonomiskt underlag för verksamheten i Norrbotten. Herr Eliasson i Sundborn hade tydligen totalt missuppfattat decentraliseringsresonemanget när det gäller LKAB. Han talade om att det var felaktigt att decentralisera ledningen till Stockholm. LKAB:s verksamhet är inte förlagd till en enda ort. Företaget är verksamt i såväl Luleå som Gällivare, Kiruna och Narvik. Även om man skulle förlägga huvudkontoret till en av dessa orter, blir det tre orter som inte får del av detta. Därtill kommer att platschefernas ställning är betydligt friare genom att man har decentraliserat beslutanderätten till dem och till dem underordnad personal i betydande utsträckning. Att inte knyta all beslutanderätt till en enda ort är väl en decentralisering som är av godo. Herr Eriksson i Arvika sade att de händelser som vi har fått uppleva under den gångna vintern bör motivera ett ändrat ståndpunktstagande. Huvudkonrets placering har väl inte haft någon större betydelse för dessa händelser. Liknande händelser har inträffat på åtskilliga andra områden, t.ex. vid Volvo som har sitt huvudkontor förlagt till tillverkningsorten. Det argumentet håller alltså inte. Däremot tycker jag att de argument som har förts fram av styrelsen för Statsföretag AB och delegationen för lokalisering av statlig verksamhet är så bärkraftiga att vi inte nu bör fatta beslut. Till slut ytterligare en synpunkt. En majoritet i denna kammare har varit överens om att vi bör se till att den statliga verksamheten bereds tillfälle att arbeta på ungefär samma villkor som den enskilda företagsamheten. Kan det då vara riktigt att riksdagen uttalar sig för att en viss detalj skall lösas på det eller det sättet? Skall riksdagen verkligen gå in i en detaljgranskning av hur de statliga företagen skall arbeta? I så fall har de inte längre den frihet som vi tidigare har talat om. Jag tror, herr talman, att det är riktigare att avvakta vad som kommer att ske på detta område. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lindholm sade att det inte finns underlag för reservationen, eftersom utskottet i sin skrivning har gått motionärerna till mötes. Det påståendet är inte riktigt. Majoritetsskrivningen innebär ett klart avstyrkande av motionerna, och det är anledningen till att vi har reserverat oss. Vidare sade herr Lindholm att vinterns händelser inte är något argument för att huvudkontoret bör flyttas när mare LKAB:s verksamhetsfält i övrigt. Det tycker jag att de är. Utvecklingen i vintras visade att fjärrstyrningen inte var till fördel, sade jag i mitt tidigare anförande, och den som har följt debatten kan inte motsätta sig det påståendet. Herr' Lindholm anförde Volvo som ett exempel. Det tycker jag var ett illa valt exempel; där löstes problemen snabbt, kanske beroende på att ledning och arbetare fanns nära varandra så att det inte behövde dröja veckor och månader innan de träffades. | De tankar som representanter för de tre borgerliga partierna för fram i reservationen är vi inte ensamma om. Låt mig läsa ett kort citat ur ett ledarstick i en socialdemokratisk tidning: »Det finns ett skäl som talar för att LKAB kontoret bör ligga på 140 mils avstånd från malmfälten, det skälet nämligen att företagsledningen och kontorspersonalen trivs bra med detta och dessutom är förälskade i Stockholm. — — — Frågan är emellertid om detta skäl kan betecknas som utslagsgivande i en viktig lokaliseringsfråga.» Detta är, herr Lindholm, inte mina ord — det är ett citat ur den socialdemokratiska tidningen Värmlands Folkblad.

Herr talman! Jag skall inte ta upp de olika synpunkter som herr Lindholm anförde i en replik mot mig — jag har redan redovisat min ståndpunkt i ett inledande anförande. En enda synpunkt vill jag dock beröra. Herr Lindholm sade att statliga företag bör arbeta på villkor liknande enskilda företags. I det här fallet kan endast konstateras att det är staten som är ägare av LKAB — även om Statsföretag AB förvaltar aktierna — och därför är det fullt riktigt att säga att även om företagsledningen i första hand bör fatta besluten kan det inte hindra att ägaren-staten, representerad av riksdagen, uttalar sin mening i frågan.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika åberopade fjärrstyrningen. LKAB har emellertid, som jag tidigare nämnt, sin verksamhet förlagd till Luleå, Gällivare, Kiruna och Narvik. Det är därför en ganska stor spännvidd. Det måste i alla fall bli en fjärrstyrning där uppe oberoende av vilken ort man väljer. Jag förmodar nämligen att herr' Eriksson inte önskar ett huvudkontor på var och en av dessa platser. Sedan vill jag erinra herr Eriksson om vad som står i utskottsutlåtandet. Han säger att utlåtandet inte klart anger någonting för framtiden. Utskottet säger följande: »Utskottet utgår från att dessa synpunkter liksom vad motionärerna anfört kommer under övervägande i samrådsarbetet med delegationen för lokalisering av:statlig verksamhet.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

Herr talman! I denna fråga kanske det vore nog ordat. Men jag vill ändå säga något eftersom jag råkar sitta på Norrbottensbänken. Det har ju framhållits att vi skulle visa särskilt stor brist på ansvar om vi inte medverkade till ett beslut om flyttning av LKAB:s huvudkontor. Jag vill motivera varför jag både inom femte avdelningen och inom statsutskottet utan tvekan kunnat följa majoritetsbesluten. Jag vill göra det mot bakgrunden av att jag djupt beklagar det känslomässigt uppspelade men i grunden känslokalla resonemang som förts med utgångspunkt från att man skulle försöka »rida på vågorna> i en mycket tragisk arbetskonflikt och utnyttja denna för att visa att man är särskilt omtänksam om de anställda vid LKAB. Allt tal om fjärrstyrning och sådant betecknar jag som ganska upprörande. Jag vill inte åtaga mig att försöka förklara allt vad som ligger bakom konflikten vid LKAB, och jag föredrar att inte göra det sedan jag här har hört talare säga att konflikten berodde på att huvudkontoret ligger i Stockholm. Så enkla slutledningar tror jag att man skall akta sig för. Men jag vill peka på några frågor som för mig har varit avgörande. Man löser inte på något sätt alla de problem som låg bakom LKAB-konflikten enbart genom att flytta huvudkontoret. Vad som är viktigt för LKAB, på samma sätt som det skulle vara viktigt för alla stora företag är i stället att man försöker att så långt som möjligt delegera beslutanderätten till platscheferna i Kiruna, Malmberget, Svappavaara, Luleå, Narvik o.s.v. I sin tur bör dessa delegera beslutanderätten till avdelningscheferna, verkstadsarbetarna och de anställda i gruvgångarna. Det är där problemet ligger. Det är inte fråga om var högste chefen har sin bostadsort. Jag tror inte att man skall förenkla problemet så att man bortser från att detta är det väsentliga. Man måste se det som en inre organisatorisk fråga som i mycket ringa grad har att göra med var huvudkontoret är placerat. Det kan i särfall till och med bli sämre om man flyttar LKAB:s huvudkontor exempelvis till Kiruna. Om man vill måla hin på väggen kan man göra det och säga att i och med detta skulle platschefen i Kiruna få en mindre självständighet eftersom högsta chefen och huvudkontoret finns där. Man måste sluta leka med tanken på att det väsentliga är själva placeringen. Ett argument som förts fram tidigare men som inte berörts så mycket i denna debatt är synpunkten att Norrbotten går miste om skattepengar på grund av att huvudkontoret är placerat i Stockholm.' Sedan några år tillbaka beskattas 5 procent av LKAB:s vinst i Stockholm. Det är inte, som man i upphetsningen skrev. i en av motionerna, fråga om 1,5 miljarder kronor. Jag hoppas att detta är ett skrivfel. Det gäller 1,2 å 1,3 miljoner kronor. Dessa pengar kan i och för sig vara värdefulla. Men jag tror inte att man kan ändra på det förhållandet genom att flytta vissa delar av huvudkontoret, så länge försäljningsavdelningen ligger kvar i Stockholm. Vi kan alltså helt bortse från skattesynpunkten. Jag vill också beröra en annan synpunkt som för mig är mycket betydelsefull. Jag vill inte vara med att i riksdagen fatta beslut om en sådan detalj beträffande företagets ledning som frågan om förläggningen av huvudkontoret utgör. Jag är inte kompetent att ta ställning i den frågan, och jag föreställer mig att inte heller någon annan av kammarens ledamöter har den kännedom om LKAB:s ledning och organisation att han är kompetent att göra det. Ett beslut i denna fråga innebär att riksdagen tar på sig ett alltför stort ansvar. Det måste vara företagsledningens sak att avgöra denna fråga. Länsstyrelsen i Norrbottens län framhåller i sitt yttrande, som inte nämnts så mycket i debatten, att man inte bör fatta beslut i en så betydelsefull fråga på grundval av enbart bristfälligt underbyggda värderingar. Det är vad vi står i begrepp att göra. Vi tycker så förtvivlat mycket — vi värderar.

Snarare är det så att vi försöker bevisa att så mycket som möjligt bör ligga kvar däruppe. Därför bör man fästa stort avseende vid länsstyrelsens uttalande, att länsstyrelsen inte kan åta sig att säga att detta är riktigt; man anser att huvudkontoret bör flyttas om detta är möjligt utan att försämra företagets lönsamhet. Det väsentliga för länsstyrelsen är att LKAB förblir ett framgångsrikt och bra företag och att det bör ankomma på den ansvariga ledningen att avgöra var huvudkontoret skall ligga. Jag anser att även riksdagen bör inta ståndpunkten att en sådan detaljreglering av företaget inte bör ankomma på riksdagen. Jag hoppas att framtiden skall visa att det går att lokalisera i varje fall stora delar av LKAB:s huvudkontor till Norrbotten, men jag tror inte att det bör ske nu. Jag bygger den uppfattningen på de uttalanden som görs i yttrandet från Statsföretag AB, där man framhåller att man är sysselsatt med att försöka skapa ett närmare samband mellan olika företag med anknytning till malmoch gruvintressena, alltså bl.a. även LKAB. I Statsföretags yttrande heter det: »Själva den allmänna bakgrund mot vilken frågan om lokaliseringen av LKAB:s huvudkontor bör bedömas är således stadd i förändring. Man kan därför utgå från att LKAB:s företagsledning under vissa delvis förändrade förutsättningar kan pröva frågan om förläggningen av företagets huvudkontor.»> Herr Lindholm sade att om man Jläste mellan raderna så skulle man kunna utläsa att någonting kommmer att hän da. Jag har försökt att läsa mellan raderna i detta yttrande i så måtto att jag talat om denna fråga med både Statsföretags ordförande och framförallt dess vice ordförande som är ledamot av denna kammare, nämligen förre inrikesministern Rune Johansson. Genom deras uttalanden har jag full vetskap om att detta inte bara är ett meningslöst pladder utan att det ligger en tanke bakom detta. Då finns det väl ändå ingen rimlig anledning för riksdagen att i dag fatta beslut i frågan och inte överlåta åt Statsföretags och LKAB:s styrelse att fatta beslut. Jag tror att man inte alltför mycket bör spekulera i detta; det kanske blir en bumerang. Jag vill alltså helt instämma i utskottsmajoritetens förslag att vi i dag inte bör ta ställning, utan vänta på vad Statsföretag kommer att göra. Jag tror att frågan kommer att lösas. Jag har nämligen inte den uppfattning som jag tycker skymtade fram i synnerhet i herr Eliassons i Sundborn anförande, att LKAB:s styrelse antingen skulle bestå av en samling dumskallar som inte begriper denna fråga — han uttalade sig mycket föraktfullt och hånfullt om företagsledningens yttrande — eller av samvetslösa centralbyråkrater som inte vill göra någonting för Norrbotten. Jag har den största respekt för hela LKAB:s styrelse inklusive dess verkställande direktör.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
Herr talman! Herr Svanberg sade att vi rider på vågorna av en tragisk arbetskonflikt.

Detta är ett direkt citat ur motionen från 1956. Jag tycker inte detta tyder på att vi rider på vågorna av en tragisk arbetskonflikt. Även herr Lindholm gjorde jämförelsen mellan huvudkontorets placering i LKAB och i Volvo och strejker vid de båda företagen. Jag tror att man bör slutföra den jämförelsen, I LKAB varade strejken i veckor, i Volvo var strejken över på några timmar.
Herr talman! Herr Svanberg påstod att jag skulle ha förutsatt att LKAB:s styrelse bestod av en samling människor med de mest underliga motiv för sitt handlande. Jag skall tala om för herr Svanberg vad jag anser om LKAB:s styrelse. Jag tycker att LKAB:s yttrande är ett utomordentligt uttryck för den Stockholmssjuka som man lider av i LKAB:s ledning, och jag kan försäkra herr Svanberg att jag inte kommer att bli förvånad om vi, den dag delegationen för utflyttning av statlig verksamhet från storstadsområdena publicerar sitt förslag, får se en rad liknande tankegångar. Den här sjukan är dessutom väl företrädd också i företagen på den enskilda marknaden — det svävar jag inte i okunnighet om. Talet t.ex. om en decentralisering som skulle förbytas i centralisering utgör argument, som jag skulle vilja beteckna som uttryck för Stockholmssjukan. Vi här i riksdagen får vänja oss vid att sådana överdrifter gÖrs. Jag har inte — och jag förmodar att herr Svanberg inte åsyftade mig då han nämnde detta — i mitt anförande åbe ropat strejken. Men jag vill säga att jag tror att det skulle ha varit värdefullt för företagsledningen att vara närmare arbetsplatsen. Då hade man förmodligen haft bättre kännedom om stämningen bland de anställda. Den slutsatsen kan man väl ändå dra. Skattefrågan är inte avgörande, sade herr Svanberg, och det håller jag med honom om. Men naturligtvis spelar det en roll om man får skatten för ett åttiotal tjänstemäns inkomster till landsting och kommuner i Norrbotten. Jag tycker det är märkligt att herr Svanberg såsom Norrbottensledamot inte anser att riksdagen bör markera sin inställning på denna punkt bättre. Det är ju ändå så att Norrbottens läns landsting, berörda kommuner och de anställda har uttalat klara önskemål i denna riktning. Det lär inte vara lätt att bevisa att det skulle vara svårare för LKAB att ha sitt huvudkontor nära produktionsenheten än vad det är för andra stora svenska företag, som har sina huvudkontor utanför Stockholm — så mycket mindre som det finns en möjlighet att om man anser det nödvändigt låta försäljningsbolaget kvarstanna i Stockholm. En sak som gör den här frågan speciellt aktuell är att, som jag redan har påpekat, statsmakterna mera markerat strävar efter att förbättra den industriella miljön i Norrbotten och skapa en bättre regional balans i landet.
Herr talman! Jag kan hålla med Per Petersson när han säger att han i sitt motionerande inte rider på vågorna från någon strejk. Hans parti har motionerat om detta på ungefär samma sätt tidigare. Man kan däremot inte säga detsamma om hans partis tidningspress i vårt län. Vad jag avsåg var ett uttalande av herr Eriksson i Arvika, som direkt apostroferade strejken och hela tiden talade om vad strejken hade visat. Det var alltså inte Per Petersson jag avsåg i det sammanhanget och inte heller Lars Eliasson. Lars Eliasson sade någonting som jag tycker var underligt. Han sade att LKAB i sitt yttrande klart demonstrerar en Stockholmssjuka. Det måste väl innebära att han menar att ledamöterna av styrelsen inte har avgivit ett objektivt omdöme, utan försöker ordna så att de själva får sitta kvar i Stockholm. De skulle alltså handla mot bättre vetande för att skaffa sig personliga fördelar. Jag tycker det är ett djärvt uttalande i riksdagen om en ansvarig styrelse. Är styrelsen för LKAB så dålig, bör Lars Eliasson försöka påverka aktieägarna att byta styrelse. Det är riktigt att skattefrågan inte är avgörande. Det gäller inte ett 80-tal tjänstemän — det finns totalt ca 80 tjänstemän vid LKAB:s huvudkontor, men de kan inte samtliga flyttas upp, eftersom man inte kan ha försäljningskontoret i Kiruna. Låt oss säga att ett 50-tal personer kunde flyttas upp till Norrbotten. Det skulle naturligtvis vara av viss betydelse men inte vara avgörande för kommunen. Sedan sade Lars Eliasson att det är uppseendeväckande att jag inte intar en annan ställning, eftersom landstingets förvaltningsutskott i Norrbotten yttrade vissa saker i den här frågan redan när LKAB förstatligades. Jag är medveten om det, men jag kan väl inte ta något speciellt ansvar för ett yttrande som är gjort långt innan jag hade med landstinget att göra. Vi har upprepat det yttrandet, men jag tycker inte att landstinget eller förvaltningsutskottet behöver byta ståndpunkt om jag inte råkar ha samma uppfattning. Jag står personligen för min uppfattning och åberopar inte landstinget i Norrbotten. Det väsentliga är att vi är rädda om de goda företag vi har i Norrbotten och gör vårt bästa för att LKAB skall utvecklas vidare som ett lönsamt företag som är värdefullt också ur företagsde mokratisk synpunkt. Det gör vi inte genom att utslunga grundlösa påståenden mot styrelsen, utan vi bör ta fasta på vad Statsföretag säger, att detta kan förverkligas och kanske kommer att förverkligas genom beslut av dem som skall handlägga dessa frågor och har tillräckliga insikter för att göra det. Det kan inte göras genom oss, som bara kan tycka och känna i den här frågan.
Jag skall, herr talman, inte ta upp de olika exempel som kan åberopas under årens lopp, men både herr Svanberg och jag är medvetna om att det har förekommit utflyttningar. Vi minns vilken diskussion som uppstod när en betydelsefull verksamhet flyttades från Stockholm till Eskilstuna — man utmålade vilka olyckor som skulle drabba verksamheten och de anställda om detta hände. Samma inställning skiner igenom LKAB:s yttrande här, och jag är helt övertygad om att den också kommer att prägla en hel del yttranden över det betänkande vi så småningom får från delegationen för utflyttning av statliga verksamheter från storstadsområdena. Detta är ingalunda ovanligt vid flyttning av offentlig eller privat verksamhet. Vi kan inte låta oss vägledas av sådana argument, om vi skall kunna fatta rationella beslut. Jag vidhåller att vi reservanter inte har krävt att riksdagen skall direkt fatta beslut om att huvudkontoret skall flyttas då det i första hand tillkommer företagsledningen. Vi anser det dock motiverat att riksdagen uttalar som sin mening att Statsföretag AB och LKAB:s ledning bör göra en förutsättningslös omprövning av frågan.
Herr talman! Även om det borde vara obehövligt efter vad jag förut har sagt vill jag poängtera att jag inte på något sätt är emot utflyttning av statlig verksamhet från Stockholm. Jag är inte emot en flyttning av LKAB:s huvudkontor, om det finns rimliga utsikter att den inte skadar företaget. Vad jag är emot är att vi behandlar sådana här frågor här i riksdagen. | Jag kan gå så långt som till att jag hoppas att den ansvariga ledningen för LKAB ' och Statsföretag AB efter vissa omorganisationer, som det talas om här, skall finna det möjligt att flytta ut stora delar av LKAB:s huvudkontor. Det är också bara detta utskottet säger. Den ansvariga ledningen måste bedöma frågan med hänsyn till företagets intressen och inte med hänsyn till de uttalanden vi här gör. Sedan vill jag tillägga i fråga om utfiyttning av verksamheter, kontor och andra enheter från Stockholm att det finns andra verksamheter än LKAB som det borde ligga betydligt närmare till hands för herr Eliasson att bekymra sig om.

Herr talman! I den reservation som har avlämnats till statsutskottets utlåtande nr 123 har representanter för oppositionspartierna verkligen försökt nå en samförståndslösning i den här frågan. I reservationens kläm föreslås att riksdagen i anledning av de väckta motionerna som sin mening skall ge Kungl. Maj:t till känna vad reservanterna har anfört beträffande omlokalisering av LKAB:s huvudkontor. Detta innebär inte något som helst intrång på det slutliga ställningstagandet till frågan om en flyttning. Det är helt riktigt som betonas i samtliga remissvar, att bolagets skötsel och framtida utveckling måste sättas främst. Däremot är det litet förvånande att av remissvaren konstatera att det från en del håll görs gällande att effektiviteten skulle försämras om huvudkontoret flyttades till Norrbotten — herr Svanberg nämnde nyss att den möjligheten fanns. Det skulle betyda att den totala effekten ur lokaliseringsoch sysselsättningssynpunkt skulle vara en nackdel för länet. Jag erkänner att det inte är lätt att från kammarens talarstol bedöma, om effektiviteten skulle bli sämre ifall huvudkontoret flyttades till Norrbotten, men jag vill samtidigt ställa frågan, var bevisen finns för motsatsen. Är det någon av kammarens ledamöter som påstår sig veta att om ett företag som LKAB, vilket i huvudsak grundar sin verksamhet på råvaror från Norrbotten, genom att förlägga huvudkontoret till samma län därmed genast fick lägre effektivitet och produktivitet? Det tror man inte riktigt på i Norrbotten. Ett helt enigt vårlandsting i Norrbotten intog en positiv ställning i sitt yttrande över en motion, där det hemställdes att landstinget hos statsmakterna skulle begära att LKAB:s huvudkontor snarast flyttas till Norrbotten. Nu vill utskottet vänta och se — man säger att den rätta tidpunkten ännu inte är inne för riksdagen att uttrycka önskemål i den ena eller andra riktningen angående flyttning av huvudkontoret. Utskottet framhåller också att Statsföretag AB överväger organisationsförändringar och att därmed de allmänna förutsättningarna för en prövning av frågan om huvudkontorets utflyttning skulle vara helt andra inom en nära framtid än de är i dag. Innebär utskottets skrivning att LKAB:s företagsledning skall pröva frågan om flyttning av huvudkontoret på grund av kommande organisationsförändringar? Jag tolkar uttalandet som en bekräftelse av att genom Statsföretags tillkomst behovet av att ha LKAB:s huvudkontor i Stockholm ytterligare har minskat. Jag tycker därför det är litet förvånande att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten inte i sitt utlåtande vågar ge uttryck för önskemål i den riktningen — i annat fall skulle majoritetens och reservanternas uppfattningar ha varit tämligen lika. Det är inte i reservationen fråga om att sätta sig över företagsledningen och fatta beslut, utan reservanterna vill bara att riksdagen genom ett uttalande i frågan ger till känna sin mening. Den ansvariga företagsledningen har fortfarande full handlingsfrihet. Länsstyrelsen i Norrbotten är en av dem som har yttrat sig i frågan. Jag vill citera ur dess yttrande: »Åtskilligt talar för att Norrbotten idag borde kunna vara en realistisk etableringsregion för LKAB:s huvudkontor.» Man kan helt instämma i det uttalandet. Genom att högre teknisk utbildning blir förlagd till länet bör vi på sikt kunna räkna med expansion av denna utbildningssektor. Till LKAB:s huvudkontor är knutna befattningshavare med kvalifikationsmässigt högt tekniskt kunnande. En lokalisering av LKAB:s huvudkontor till Norrbotten skulle utgöra en påtaglig stimulans för länets tekniskt-industriella miljö. Jag vill inte alls i denna debatt dra upp stämningarna från vinterns strejk. Den har vi inte heller berört i vår motion. Men jag bara undrar: Kan kontakten mellan företagsledning och de anställda i gruvorna bli sämre, om huvudkontoret flyttas till Norrbotten? Det är viktigt för ett företag som LKAB att företagsdemokratin fördjupas, vilket medför större engagemang i arbetet, höjd trivsel på arbetsplatsen samt ökad effektivitet och jämlikhet i arbetslivet. Herr Svanberg var inne på beskattningssynpunkten. Jag skall bara helt kort beröra den. Enligt uppgift skulle 82 personer vara placerade på huvudkontoret i Stockholm just nu.

Jag vill, som här tidigare har sagts, inte påstå, att beskattningssynpunkterna skall ha en avgörande betydelse för förflyttning av LKAB:s huvudkontor, men en viss betydelse skall de tillmätas. Se på Stockholm! Man överklagar år efter år skatteuttagsprocenten, som man vill ha högre.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
Herr talman! Jag skall inte syssla med herr Stridsmans underliga argumentation mer än på två punkter. Han säger här att man talar om att det kanske blir försämring, om LKAB:s huvudkontor flyttas till Norrbotten. Men det har ju ingen bevisat, tillägger han. Naturligtvis kan man inte bevisa det som aldrig är prövat. Jag har aldrig påstått, att det blir sämre, om man flyttar upp till Norrbotten. Jag har bara sagt att det kan vi inte här bedöma. Det är något helt annat än att stå här och tycka, att man borde våga säga det och det. Ja, man kan våga prata dumheter, om det skall vara särskilt mycket mod till det. Det som föranleder mig att begära ordet var herr Stridsmans något lättsinniga handskande med skattefrågan. Han räknade plötsligt ut att med dessa 40—50 anställda som skulle flytta upp till Norrbotten, följde 1,5 miljoner i skattepengar och han tog då behändigt med huvudkontorsandelen. Men det torde vara ett faktum, att den blir kvar i Stockholm, så länge försäljningskontoret finns här. Gör inte så där lättsinniga summeringar för att få ihop granna siffror, det skapar inget förtroende till vederhäftigheten hos vederbörande!
Herr talman! Jag begärde ordet för ett kort genmäle med anledning av herr Stridsmans uttalande, att den socialdemokratiska majoriteten inte vågat ge uttryck åt tanken att huvudkontoret bör flyttas.

Detta utskottsmajoritetens = tillvägagångssätt är en grundval som håller att stå på när man resonerar om hur näringslivet skall utvecklas.